Herr talman! Jag vill yrka bifall till SD:s reservation. Det är en reservation som jag lämnade in klockan halv två morgonen före justeringen av FöU3. Varför så sent? Jo, det var på grund av att utskottet sent kvällen före justeringen, närmare bestämt halv tolv på natten, skickat ut en majoritetsskrivelse där Socialdemokraterna plötsligt lade sig helt platt för regeringen. Alla som följer regeringens försvarslinje vet vad den innebär, nämligen ett bantat försvar som snabbt kan sättas in när Nato eller EU kallar. Självständighet finns inte i denna regerings sinnevärld. Lika lite finns det i denna regerings sinnevärld att vi ska skydda vår försvarsindustri. Jag vill tacka regeringen för er tydlighet. Jag hoppas att de väljare som vill att svenska försvaret i första hand ska försvara Sverige förstår att man inte ska rösta på regeringen. Helt olik regeringen är Socialdemokraterna. Där sätts ingen fot ned. Ingen kan förstå vad Socialdemokraternas linje är. Varhelst det finns en framgångsrik svensk vapensmedja finns en lokal svensk sossekör som sjunger denna vapensmedjas lov och för dess överlevnad. Det är vackert i sig, herr talman, med vad är det värt? I praktiken när siffrorna presenteras i statens budget och i budgetmotionerna inför innevarande år yrkar Socialdemokraterna bara 0,1 miljard mer än regeringen på nyanskaffning av försvarsmateriel. Socialdemokraternas ambition är inte högre än regeringens. Det är säkert meningen att Socialdemokraterna ska försöka lugna sina metallklubbar ute på fabrikerna och ingenjörerna ute i försvarsföretagen med sitt tal om att värna industrin, men det finns ingen bäring för det i Socialdemokraternas anslag. För att närma sig kärnan i detta betänkande så vill jag säga att det inte finns någon bäring på socialdemokratin och värnandet av exportvillkoren för den svenska försvarsindustrin heller. Lagen om offentlig upphandling syftar till att genom gynnande av fri konkurrens effektivisera produktionen av varor och tjänster bland EU:s medlemsländer. När det gäller upphandling på försvarsmaterielområdet finns det undantag. Ett brittisk-franskt samarbete exempelvis gör att dessa länder kan rikta sina upphandlingar i huvudsak till brittiska eller franska försvarsindustriföretag. De kan göra det därför att deras regeringar har upprättat försvarsindustristrategier varigenom de kan hävda sina undantag inför EU-rätten. Det närmaste en försvarsindustristrategi har varit riksdagen är försvarsministerns skrivbordslåda. Genom regeringens passivitet i frågan har Sverige förvägrats denna möjlighet. Försvarsföretagen i Sverige vill känna aktivt värn på samma sätt som det är i andra länder. Socialdemokraterna har talat mycket om detta underskott, och i detta betänkande har man två motioner, där man har tydliggjort att branschen behöver skydd. Men halv tolv kvällen före justeringen av betänkandet valde Socialdemokraterna att frångå sina motioner för att rösta med regeringspartierna. Helt tydligt har Socialdemokraterna fått ett löfte av regeringen mot att de inte stöder sina motioner. Detta löfte är hemligt. Jag vet inte vad det innehåller, och Socialdemokraternas egna väljare lär inte veta vad det innehåller. Mot att vi kunde få majoritet i kammaren för en försvarsindustristrategi har vi berikats med en hemlig uppgörelse mellan regeringen och Socialdemokraterna. Vad denna hemliga överenskommelse är värd står skrivet i stjärnorna för oss oinvigda. Jag hoppas bara att Socialdemokraterna själva vet vad de har förhandlat fram. För Sverigedemokraterna är det klart vad som behövs nu. Den svenska försvarsindustrin har en mycket hög kompetens, skapad av duktiga ingenjörer, väl genomtänkta systembeställningar och en hög nivå på egna beställningar när det svenska försvaret var större än i dag. I dag har tyvärr många av de svenska försvarsindustrierna utländska ägare. Men fortfarande har det stor ekonomisk betydelse för Sverige att dessa industrier utvecklar och producerar materiel i landet. De har även stor strategisk betydelse för försvaret. Riksrevisionen har konstaterat att det mål som oftast inte nås vid internationella samarbeten är leveranstiden. Förseningar vid internationella materielsamarbeten är vanliga. I vissa fall blir förseningarna mångåriga. Där är helikopter 14, med en försening på minst tio år, ett exempel. Med flera beställare av nya system ökar riskerna för förseningar, särskilt när särspecifikationer förekommer eller politiska styrproblem uppstår. När materielsystem försenas kan övningar och insatser försenas och den faktiska beredskapen mot hot i närområdet minska. Därför är förseningarna ett mycket allvarligt problem. Utöver detta visar Riksrevisionens granskning att den i tidigare försvarsbeslut uttalade intentionen att i första hand köpa färdiga materielsystem och endast i sista hand utveckla nya system inte är oproblematisk. Införskaffning av befintliga system kan föra med sig omfattande behov av anpassning av materielen, vilket fördyrar processen i sådan grad att det inte är självklart att nyutveckling är det dyraste alternativet. Den nationella handlingsfriheten för Sverige minskar också med internationella materielsamarbeten, helt i enlighet med vad som framkommer i Riksrevisionens granskning. Det måste vi ibland acceptera. Men en egen eller samnordisk utveckling av nya system kan minska risken för förseningar och andra brister i fråga om måluppfyllnad. Riksrevisionen rekommenderar att man bör göra en avvägning från fall till fall av vilket tillvägagångssätt som är mest effektivt för att anskaffa materielen: modifiering, upphandling eller utveckling, med eller utan internationellt samarbete. Dessutom behöver beslut om enskilda materielsystem avvägas mot ett helhetsperspektiv. Sverigedemokraterna anser att parametrarna nationell handlingsfrihet respektive förseningsrisker bör finnas med vid bedömning och uppföljning av internationella materielsamarbeten. Trygghet ska genomsyra Försvarsmaktens materielförsörjning. En försvarsindustristrategi bör upprättas där vi tydligt definierar våra säkerhetspolitiska intressen kopplade till särskilda kompetenser i fråga om tillverkning av eller handel med försvarsmateriel. En svensk myndighet som upphandlar försvarsmateriel bör använda undantagsregeln i artikel 346 i EUF-fördraget på liknande sätt som andra medlemsländer som har viktig försvarsindustri. Vidare bör Sverige återta kravet på offset, det vill säga motköp, i syfte att gynna svenska SME-företag. Svenska myndigheter bör tilldela underleverantörer en god andel av kontrakten, i syfte att ekonomiskt gynna viktiga innovationsföretag enligt rätten att göra så i artikel 21 punkt 4 i försvarsupphandlingsdirektivet.

Herr talman! Den princip för anskaffning av försvarsmateriel som riksdagen har fastställt handlar om att i första hand via samordnad internationell upphandling och i andra hand genom egen nationell upphandling lösa försvarets materielbehov. Först därefter kommer nyutveckling med andra och slutligen, som sistahandsalternativ, egenutveckling. Det är det beslut som finns. Sverige har som nation ställt sig bakom de direktiv som gäller för den så kallade fria inre marknaden i Europa. Den bild av verkligheten som officiellt marknadsförs är en bild av en försvarsmaterielmarknad där den fria konkurrensen fungerar och ger valalternativ. Denna bild motiverar också den svenska ambitionen att för varje givet anskaffningsbehov absolut i första hand förlita sig på vad denna marknad har att erbjuda. Sverige är därför ett land som saknar en försvarsindustriell strategi och i dag till och med saknar en tydlig definition av vilka teknologier och vilken försvarsmateriel som är att beteckna som motsvarande särskilt känsliga eller väsentliga nationella säkerhetsintressen. Vi mäler här ut oss i förhållande till andra stater på vår teknologiska nivå. I många länder i Europa, bland annan i våra grannländer Norge och Finland, har man inte denna syn. Där finns en försvarsindustriell strategi - men inte i Sverige, där vi nu ska förlita oss på att marknaden med automatik löser våra problem. Blickar vi ut över Europa kan vi med enkelhet konstatera att verkligheten inte stämmer överens med vad som är den svenska idealbilden. Den så kallade marknaden är grundmurat politisk. Det är i realiteten regeringar som styr handeln med försvarsmateriel och handlar med varandra inom och utom Europa. På många håll är handeln med försvarsmateriel till och med en erkänd del av säkerhets-, försvars-, utrikes och näringspolitiken. Ofta finns betydande offentliga ägarintressen i försvarsindustrin. De länder som har dels ett försvarsindustriellt arv, dels en stark försvarsindustri vill inte tillåta att dessa värden förskingras. Det har i sin tur lett till att det finns undantag i EU:s lagstiftningar och regelverk när det gäller försvarsmateriel. Det gäller sådant som är att beteckna som väsentliga nationella säkerhetsintressen samt viss känslig utrustning. Det finns också undantagsregler i försvarsupphandlingsdirektivet när det gäller projekt som innefattar forsknings och utvecklingssamarbete med andra stater eller samarbete enligt internationella avtal med ett eller flera länder utanför Europa. Dessa regelverk har i Sverige hittills inte värderats på samma sätt som i andra länder. Genom att inte definiera de nationella säkerhetsintressena försvagar vi dels svensk försvarsindustris positioner, dels övergripande strategiska säkerhetsintressen. Från socialdemokratiskt håll har vi därför entydigt krävt att de nationella säkerhetsintressena ska definieras. Därefter har vi krävt att branschprogram ska upprättas. I betänkandet är det första kravet tillgodosett, vilket vi anser vara en politisk framgång, även om detta borde vara gjort för länge sedan. Dessutom är det så att det jobbet måste göras och de nationella säkerhetsintressenas definition redovisas. På den andra punkten är överenskommelsen att ett långsiktigt utvecklingsarbete ska inledas när säkerhetsintressena väl är fastställda. Detta utvecklingsarbete måste då utgå från vad man har kommit fram till och har definierat som nationella säkerhetsintressen. Då måste statsmakten och försvarsindustrin arbeta tillsammans med detta, i syfte att tillgodose vårt behov av strategisk försvarsmateriel på de områden som kommer att pekas ut. Utan att vilja föregripa detta arbete kan jag säga att det kan handla om viktiga system inom flygvapnet, exempelvis inom Gripensystemet, undervattensteknologi, telekrigföring, sensorer, krypto, stridsledning, teknologi för defensiva missiler och andra för nationen unika system. Det är viktigt att statsmakten här skaffar sig en agenda, men också att vi har ett realistiskt synsätt när det gäller hur marknaden för försvarsmateriel fungerar och utvecklas. Med en tydlig politiskt förankrad definition av de nationella säkerhetsintressena har man möjlighet att undanta de utpekade teknologiområdena från EU:s upphandlingsregler. Det är den suveräna statens rätt att göra det på detta politikområde. Det är oerhört viktigt att Sverige också agerar i den riktningen. När riksdagen har fattat beslut om detta betänkande förutsätter jag att dessa frågor prioriteras i Regeringskansliet och att regeringen och Försvarsmakten till försvarsutskottet kontinuerligt rapporterar hur arbetet fortskrider. Sju partier står bakom uppgörelsen, och det om något förpliktar till att resultat levereras. Att ha en tydlig relation mellan staten och försvarsindustrin är mycket viktigt. Ytterst handlar det om vilken kraft som ska finnas i denna industrigren i framtiden. Men det handlar också om trovärdigheten i att Sverige som partner i framtida samarbeten ska ha något att erbjuda. Utan utvecklingsarbete sjunker kompetensen successivt, och intresset för svensk försvarsindustri som partner falnar. Såväl investeringar som arbetstillfällen går då förlorade. I Europa dominerar de fyra fem största länderna marknaden för försvarsmateriel. De levererar till de övriga 22-23 länderna, som utgör kunder. Sverige har än så länge en mellanställning där vi lyckas upprätthålla en position, tekniskt och utvecklingsmässigt, som bygger på tidigare samverkan mellan näring och stat. Men frånvaron av gemensam försvarsindustriell strategi utgör i dag ett problem. Detta blir inte minst tydligt då vi kan se att de mest betydelsefulla länderna inom Europa bildar egna grupperingar där de kan styra utvecklingen. Inom dessa grupper sysslar man med hela kedjan från identifiering av militär förmåga till forskning och utveckling, materielanskaffning och samverkan i konkreta fältoperationer. Frankrike och Storbritannien som dominerar marknaden med upp till två tredjedelar av utvecklingskraften på försvarsområdet i Europa står som modell för ett traktat från 2010. Tyskland, Frankrike, Polen, Italien och Spanien siktar i det så kallade Weimarinitiativet från 2011 på att kunna inta en särställning i Lissabonfördraget som kallas "permanent strukturerat samarbete" - artikel 42 och 46. Ambitionen är bland annat att mellan sig bygga en fungerande och avgörande försvarsindustriell bas. På det här sättet drar man sig undan från den så kallade öppna inre marknaden inom EU, trots att man enligt de avtal man har ingått borde gå före och visa att man menar allvar med en harmoniserad och tillgänglig marknad för försvarsmateriel. Frågan är då: Var finns Sverige i det här sammanhanget? Vilka konsekvenser får denna utveckling för den svenska försvarsindustrin? I dag omfattar den svenska försvarsindustrin ca 30 000 anställda. Med alla företag som är kopplade som leverantörer och underleverantörer till försvarsindustrin handlar det sammanlagt om ca 100 000 personers arbete och utkomst. Svensk försvarsindustri har präglats av hög kvalitet, och flera av de teknologier som utvecklats har så småningom också kommit till nytta i olika typer av civil produktion. Ytterst är det politiska förutsättningar som styr utvecklingen av denna bransch. Det som nu sker i Europa i form av samarbeten har till syfte att med några få stora länder som leverantörer konsolidera marknaderna och med insikt om de höga investeringskostnaderna, det långsiktigt tekniskt krävande utvecklingsarbetet och de stora resursbehoven till forskning och utveckling successivt driva fram en koncentration och en strukturomvandling. Det innebär nedläggningar, allt snävare kompetenskluster, fler monopolaktörer och därmed starka beroenden för dem som ställs utanför. Om svensk försvarsindustri ska ha en framtid krävs det att vi visar en försvarsindustriell avsiktsförklaring. Vi måste tydliggöra för omvärlden vad som är våra huvudinriktningar och prioriteringar. Annars kommer vi på sikt inte att ha tillräcklig kunskap och kompetens att erbjuda i olika samarbeten. Vi blir inte intressanta som samarbetspartner. Vi blir hänvisade till att köpa från hyllan, som dessutom kanske inte har de valmöjligheter vi skulle önska. Vi kanske blir hänvisade till en andra klassens produktmarknad och får ta det som andra tycker är lämpligt. Samtidigt riskerar en bransch som har säkerhetspolitisk betydelse, betyder mycket när det gäller investeringar och arbetstillfällen, har tydliga spin-off-effekter och bidrar till teknikspridning att successivt erodera. Naturligtvis följer andra nationer och försvarsföretag både i Europa och i vår omvärld nogsamt utvecklingen vid Kockums och ubåtstillverkningen i Karlskrona, och hur vi i Sverige avser att handskas med den vidare utvecklingen av JAS-projektet är också viktigt i sammanhanget. Självfallet finns det andra som är beredda att ta över både produktion och marknader om vi från svensk sida av en eller annan orsak faller bort. En sådan utveckling spelar naturligtvis de intressen i Europa som aktivt strävar efter en leverantörskoncentration i händerna. Naturligtvis är det viktigt att Sverige som militärt alliansfritt land upprätthåller en försvarsindustriell kompetens. Mot bakgrund av att betänkandet FöU3 som sju partier nu står bakom innehåller en tydlig markering av vikten av att säkerställa de nationella säkerhetsintressena och att ett långsiktigt utvecklingsarbete därefter ska inledas yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet. Betänkandet är inte så långtgående som vi socialdemokrater skulle önska men får betraktas som ett steg i rätt riktning. Det är nu förpliktande för regeringen att visa resultat på dessa områden och att riksdagens försvarsutskott får kontinuerlig återrapportering. Eftersom betänkandet med några meningar berör krigsmaterielexporten och med anledning av den senaste tidens diskussion som bland annat gäller Saudiarabien vill jag säga följande. Från socialdemokratiskt håll ser vi brister i den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftningen. Tidigare S-regeringar påbörjade ett arbete med en ny lagstiftning, och vi anser att det fortfarande är mycket angeläget att regeringen kommer till riksdagen med ett lagförslag som är i fas med utvecklingen på det här området och i enlighet med politiken för global utveckling. Vi har pekat på behovet av mer restriktiva skrivningar i regelverket när det gäller export till icke-demokratier. Vi vill förbättra, modernisera och stärka lagstiftningen. Vi välkomnar därför att riksdagen gjort ett tillkännagivande om att regeringen ska inkomma med förslag till ny krigsmaterielexportlagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Jag noterar att detta är omnämnt i betänkandet, och jag noterar också att regeringen har sagt att man ska återkomma med detta. Jag skulle dock vilja uppmana till lite bättre fart i den frågan. Det visar väl om inte annat den senaste tidens händelseutveckling.

Herr talman! Riksdagen behandlar i dag regeringens skrivelse om internationella materielsamarbeten som Riksrevisionen har granskat. Relativt ofta förekommer det förseningar och fördyringar. Det är oacceptabelt, och det konstaterar nu både regeringen och riksdagen. Det är inte minst för att det påverkar skattebetalarna ytterst negativt, men det får också förmågemässiga konsekvenser för försvaret. Försvarets behov av operativ förmåga ska styra vilken materiel som anskaffas. Nya krav ska ställas på vad försvaret ska kunna. Det handlar inte minst om dagens säkerhetspolitiska omvärldsbild, breddade hotbilder och utvecklingen i Sverige och Europa. Effektivare användning av våra skattemedel för att uppnå bästa möjliga resultat på försvarsförmågeområdet är helt avgörande. Försvarets användbarhet, tillgänglighet och flexibilitet är här och nu. Det ställer krav på en mer kostnadseffektiv materielförsörjning. Herr talman! Det är därför glädjande att sju partier brett har kommit överens om en effektiv materielförsörjning. Allianspartierna har tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingått en överenskommelse i försvarsutskottet om att avslå och säga nej till så kallade särskilda strategiska branschprogram för svensk försvarsindustri, som har framförts av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. I utskottets behandling av regeringens skrivelse pekar vi mycket på betydelsen av reducerade ledtider och ekonomiska bindningar för att kunna möta det snabbt uppkomna materielbehov som Försvarsmakten har. Vi accepterar därmed inte fortsatta förseningar eller fördyringar. Herr talman! Sverige är tack vare stabila statsfinanser ett av få länder i Europa i dag som inte skär i försvarsutgifterna. Finland påbörjar nu en omfattande nedskärning av försvaret. Danmark har aviserat en nedskärning, liksom Lettland, Österrike, Nederländerna och Tyskland. Som en effekt av finanskrisen ökar nu trycket på samarbete inom försvarsområdet för att nå större effekt för de skattepengar som vi satsar på försvaret. Sverige har därför tillsammans med Tyskland tagit initiativ inom EU-kretsen för att medlemsländerna tillsammans ska definiera de försvarsförmågor och den materiel som man kan samverka kring inom Europa för att bevara och utveckla. Man har därmed också konstaterat hur viktigt det är att de nationella säkerhetsintressena inom detta värnas - det gäller alltså det man inte ska samarbeta kring. Detta görs då för att möta både den säkerhetspolitiska och den ekonomiska utvecklingen. Genom pågående arbete tydliggörs potentiella samarbetsområden. Exempel på detta är hur vi gör i Norden. Sverige har sparat ungefär 400 miljoner kronor för skattebetalarna på att utveckla det nya och svensktillverkade artillerisystemet Archer tillsammans med Norge. Utvecklingen ligger i linje med de principer för försörjning av materiel som försvaret och den gamla socialdemokratiska regeringen föreslog riksdagen och som riksdagen också fattade beslut om. Göran Perssons regering skrev: En viktig och bärande idé med den vidareutvecklade strategin är att i dess tidiga faser först utröna möjligheterna till att tillgodose Försvarsmaktens behov utan att initiera nya utvecklingssatsningar. Genom en systematisk genomgång av möjligheterna att utnyttja befintlig materiel och genom att behovet tillgodoses av de produkter och tjänster som den internationella marknaden erbjuder bör fördyringar kunna undvikas. Detta har alliansregeringen haft för avsikt att utveckla, så att det vid nyanskaffning i första hand köps färdigutvecklad materiel och att man annars ska utveckla materiel tillsammans med andra länder för att uppnå en effektiv materielförsörjning. Herr talman! Den breda överenskommelsen handlar, förutom om att säga nej till så kallade särskilda strategiska branschprogram för försvarsindustrin, om att betona vikten av att Sverige omgående definierar de viktiga nationella säkerhetsintressen som bygger på dagens men framför allt morgondagens breddade hotbilder. Herr talman! Hoten mot säkerheten, som Sverige liksom övriga länder i vår omvärld ställs inför, är otroligt komplexa. Det sträcker sig från hot som är tydliga med en försvarspolitisk karaktär till hot och händelser som främst handlar om samhällets krisberedskap. Samverkan mellan myndigheter, civila och militära och nationellt och internationellt, är en förutsättning för att man ska kunna fortsätta att förebygga, förhindra och hantera dessa hot. Herr talman! Ett arbete pågår inom Försvarsmakten. De som dagligen jobbar med detta ska kunna jobba fram hur de här riskerna och hoten kommer att påverka oss i framtiden. De säkerhetspolitiska bedömningarna ligger nu som grund för utvecklandet av försvarets förmågor och därmed också våra materiella behov. Överenskommelsen säger också att vi med de nationella säkerhetsintressena som grund ska inleda ett utvecklingsarbete. Exempel på detta gäller de viktiga och känsliga delarna inom det svenska stridsflygssystemet. I övrigt tycker jag att det är förmätet att föregå det arbete som de som dagligen jobbar med detta ska komma fram till. Det är Försvarsmaktens behov som ska vara styrande för vilken materiel vi anskaffar framöver. Med ett försvar med höga krav på tillgänglighet och användbarhet ökar betydelsen av att materiel levereras i tid och håller de ekonomiska ramar som också är satta. När det gäller förband som verkar i konfliktområden, som Afghanistan eller utanför Östafrikas kust, får leveransförseningar direkta effekter på förbandens möjlighet att lösa sina uppgifter och ytterst också soldaternas säkerhet. En effektiv och konkurrenskraftig försvarsindustri i Sverige kommer fortsatt att vara en mycket viktig del i försörjningen av materiel till Försvarsmakten. Ett antal bredare politiska överenskommelser har träffats inom försvarsutskottet. Försvars och säkerhetspolitiken kräver detta inför framtiden. Jag avslutar med att yrka bifall till förslaget i betänkandet, herr talman. I detta anförande instämde Anders Hansson och Abdirizak Waberi .
Herr talman! Det är inte bara här och nu. Det är också vad som är om 10, 20, 30, 40 år. Materielsystem har en oerhört lång livscykel. Det kräver därför en oerhört lång planering. Det kräver därför resurser, och det kräver strategi och planering. Så ser det ut. Så är verkligheten. Det är därför bra att regeringen eller regeringssidan nu förhoppningsvis äntligen sätter kraft i jobbet med att ta fram nationella säkerhetsintressen. Men vad är det som är kontroversiellt med de så kallade branschprogrammen? Vi är nu överens om utvecklingsprogram på de här specificerade områdena, som så småningom kommer fram. Jag tycker inte att det är förmätet att tala om de sakerna. Vågar vi som politiker aldrig driva några frågor, utan underordnar oss på olika sätt någon sorts marknadsdogmer eller synpunkter som någon annan har bestämt, fullgör vi inte vårt uppdrag på ett bra sätt. De här utvecklingsplanerna blir ju grundstrukturer för det som man kan kalla för branschprogram. Den här retoriken kring att vi i dag säger nej till branschprogrammen kan jag alltså inte hålla med om. Jag ser att vi har börjat vägen mot branschprogram så småningom, och jag ser att det successivt har kommit in lite mer av realism i alliansrepresentanternas bedömningar. Men det har varit en hård diskussion för att komma dithän. Det började förra våren när vi skulle ta ett yttrande till riksdagen som vi också var överens om. Vi har förlorat oerhört mycket tid. Ni skulle ha gjort det här jobbet för länge sedan, precis som andra länder har gjort. Men det har ni inte gjort. Jag frågar mig varför det här inte har blivit av. Kan vi nu lita på att det blir resultat och att saker händer?
Herr talman! Den försvars och säkerhetspolitiska utvecklingen kräver en ständig bedömning av läget här och nu men självklart också långsiktigt. Vikten av detta för att bygga försvarets förmågor är helt avgörande. Vi var tydliga med att just de breddade hotbilderna ska ligga till grund för vad försvarets förmågor ska vara och inte minst vad materielbehovet ska vara, som bygger just detta. Att föregripa detta eller att tycka att det är näringspolitiska frågor som ska vara avgörande för hur vi klarar säkerhetspolitiska hot i framtiden är att vända helt på kuttingen och inte ge säkerhetspolitiken den fulla rätt som den behöver fullt ut, tycker jag. Därför är jag otroligt glad över den överenskommelse som är gjord, där vi ser vikten av den här effektiva materielförsörjningen, som är långsiktig. Jag hittar heller ingenting i de propositioner och skrivelser som den förra socialdemokratiska regeringen levererade till riksdagen, eller i beslut, som handlar om att vi skulle ha någon form av näringspolitisk inriktning i den här delen av den försvars och säkerhetspolitiska bedömningen. De nationella säkerhetsintressena är, precis som Peter Hultqvist säger, helt avgörande för framtiden. Det är därför glädjande att Sverige tillsammans med Tyskland har tagit initiativ när det gäller på vilka sätt vi ska samarbeta mer inom Europa. Vi utgår från de nordiska samarbetena och kan därmed också konstatera vad det är vi inte ska samarbeta kring, de nationella säkerhetsintressena. Det här arbetet pågår. Självklart ska Försvarsmakten, när de har arbetat fram detta, komma och rapportera. Men det är viktigt att de som jobbar med detta dagligen också får den här möjligheten.
Herr talman! I andra länder har man löst det här med nationella säkerhetsintressen för länge sedan. Tyskland är ett sådant land. Om vi får vara med i det här och kan påverka långsiktigt avgörs egentligen av vad vi gör för sorts ordentligt grundarbete när det gäller det här, om vi vågar oss på att definiera det här i någon bredd. Vi har, tycker jag, intagit en oerhört marknadsliberal position där vi har hamnat sist, i stort sett, av dem som agerar. Vi har väntat och väntat, och nu har ni pressats till en situation där ni äntligen har gått med på att vi ska göra någonting åt de här nationella säkerhetsintressena. Sedan har ni gått med på att vi ska göra de här utvecklingsprogrammen, som jag ser som en början på en struktur där vi går mot branschprogram som är nödvändiga. Men ska Sverige hävda sig bland annat när det gäller det som Cecilia Widegren pratar om som inte har lett till särskilt mycket än, då krävs det ett betydligt starkare engagemang, en större uppryckning och en djupare insikt om den svenska försvarsindustrin, de långa utvecklingstiderna och att vi orkar fram med den här typen av definitioner. Därför är det inte förmätet att föra den här typen av debatter, och det jag skulle vilja veta nu är: När bedömer Cecilia Widegren att vi kan börja se resultat i den här frågan? När kan vi börja få se rapporteringar till utskottet av det här? När bedömer regeringen att vi ska kunna börja sammanfatta någonting och när vi ska kunna börja förankra något som skulle kunna presenteras som nationella säkerhetsintressen? År efter år har nämligen gått, och ingenting har hänt. Därför får Cecilia Widegren ursäkta att jag är lite misstänksam mot just förmågan att sätta riktig eld och fart i detta oerhört viktiga arbete som andra har gjort för länge sedan, men där vi ligger i sista löpet.
Herr talman! Jag funderade först på om vi stod och diskuterade de akuta nedläggningarna på Astra Zeneca i Södertälje och att vi behöver strategiska branschprogram eller om vi diskuterade svensk fordonsindustri som är otroligt utsatt. Men så kom jag fram till att det gör vi inte, utan det vi i dag diskuterar har den ganska välmående svenska försvarsindustrin som utgångspunkt. Peter Hultqvist lyfter fram att alla andra gör på ett annat sätt och varför gör inte vi så. Men här har jag ett beslut från försvarsministern i Storbritannien. Detta beslut togs i februari i år och rör en materielförsörjningsstrategi som precis följer den utveckling som Sverige och den socialdemokratiska regeringen lade fast 2005. Det är väl bra att Storbritannien nu gör som Socialdemokraterna sade redan 2005, men det är alltså inte så att vår omvärld gör på något annat sätt. Här har nu Sverige tagit initiativ till att diskutera samarbeten ute i Europa där vi ska samverka kring för att bli effektivare. Då ska vi också se till att diskutera de nationella säkerhetsintressena. Vi är överens om att det är viktigt. Men näringspolitiken får lov att diskuteras i ett annat utskott och i ett annat ärende där de kanske, som jag nämnde förut, har lite mer akuta frågor än just svensk försvarsindustri. Frågan om när, som jag tycker är den viktigaste frågan, ska landa hos dem som jobbar med det här dagligdags, det vill säga Försvarsmakten. I dag har vi haft möjlighet att lyssna till dem ungefär under två timmar när det talade om sin verksamhet. De kommer att återkomma och rapportera om andra typer av verksamheter. Låt därför dem som varje dag gör jobbet få göra sitt jobb så kommer vi politiker också att känna att vi diskuterar utifrån ett bra underlag!

Herr talman! En blytung utgift i Sveriges försvarsbudget utgörs av materielkostnader. Materielbudgeten utgör drygt 30 procent av den svenska försvarsbudgeten, vilket är mer än i något annat EU-land och kan jämföras med EU-snittet på 19 procent. Detta antyder en betydande rationaliseringspotential i den svenska materiel och logistikförsörjningen. Risken för skenande materielkostnader utgör i själva verket ett reellt hot mot Försvarsmaktens verksamhet. Uppgradering av befintlig materiel bör, om det är kostnadseffektivt, väljas före nyanskaffning. När nyanskaffning visar sig nödvändig bör i första hand färdigutvecklad, på marknaden befintlig och beprövad, materiel anskaffas. Slutligen bör samutveckling, då det är kostnadseffektivt, väljas före egenutveckling. Det är viktigt att såväl ledtider som ekonomiska bindningar i materielförsörjningen reduceras. Försvarets materielförsörjning måste bedömas utifrån insatsorganisationens behov och inte, som alltför ofta i dag, utifrån industri och sysselsättningspolitiska utgångspunkter. För att öka transparensen i materielförsörjningen och förbättra riksdagens möjlighet till kontroll och inflytande bör en utvecklad modell av den tidigare objektsramsredovisningen återinföras. Redovisningen bör utgöras av en strukturerad metod för uppföljning och utvärdering, och det är väsentligt att totalkostnaden för respektive materielprojekt framgår av redovisningen. Herr talman! Miljöpartiet vill understryka betydelsen av en breddad hotbild. Riksdagen har slagit fast att målen för vår säkerhet ska vara att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att värna vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri och rättigheter. Det som hotar något av dessa mål utgör säkerhetshot. Av detta följer därför logiskt att vår säkerhet i dag även hotas av sådant som miljöförstöring och klimatförändringar liksom att exempelvis säkerhetshot i cyberrymden måste beaktas. Givetvis kommer denna breddade hotbild att få konsekvenser även för försvarets framtida materielförsörjning. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Jag måste säga att det är väldigt välgörande att lyssna till Cecilia Widegren. Vi kan aldrig nog ofta understryka att materiel inte utgör något självändamål i försvarspolitiken. Det är enbart när materielen på ett kostnadseffektivt sätt genererar en relevant förmåga för det svenska försvaret, oavsett om det verkar internationellt eller nationellt, som materielen får sin betydelse. Jag har lyssnat mycket noga både till Peter Hultqvist och till Mikael Jansson. Jag noterar att Peter Hultqvist ej under sitt anförande, ej heller i sina repliker, använde just uttrycket "förmåga". Däremot talade han länge och väl och varmt om materielen, om de näringspolitiska behoven, om sysselsättningstillfällen och om investeringar som riskerar att gå förlorade. Det är inte utan, herr talman, att jag kände en liten fläkt från 70-talets industripolitik i Peter Hultqvists anförande. Det är inte bara det att den typen av ingångar i den här debatten motverkar vår ambition att åstadkomma kostnadseffektiva förmågor i det svenska försvaret. Det är inte inom det regelverk som finns i den europeiska unionen möjligt att anföra vare sig närings eller arbetsmarknadspolitiska skäl för att göra det undantag som Peter Hultqvist så gärna eftersträvar. Mikael Jansson säger att vi missar massor av möjligheter för till Sverige lokaliserad försvarsindustri att utveckla materiel av olika slag. Jag finner det påståendet eller möjligen den farhågan något konstig. Inom vilka områden, Mikael Jansson, ägnar vi oss inte åt svensk utveckling? Är det fråga om Visbykorvetten? Är det fråga om ubåtar? Är det fråga om artilleripjäser? Är det fråga om stridsfordon? Är det fråga om stridsflygplan? På vilket område är svensk utvecklingsförmåga så akut hotad? Det har skett två stora förändringar de senaste åren när det gäller materielförsörjningen till försvaret. Den ena har skett på EU-nivå och handlar om att EU-kommissionen vill göra försvarsmaterielen till en del av en inre marknad. Det vill man naturligtvis mot bakgrund av de goda erfarenheter vi har av ekonomisk integration på alla andra industriella områden. En skärpt konkurrens har ökat välståndet och skapat fler arbetstillfällen i Europa. Det andra som har skett har skett på den svenska bottnen, och det handlar om en ny materielförsörjningsstrategi som just sätter förmågorna i främsta rummet. Den strategin handlar om att i första hand förbättra det man har, att i andra hand anskaffa beprövad och befintlig utrustning och först i tredje respektive fjärde hand utveckla tillsammans med andra eller helt av egen kraft. Det är viktigt att framhålla att denna materielförsörjningsstrategi som den kommit till uttryck i kommissionens ambitioner och i den svenska strategin gynnar Sverige, inte bara förmågemässigt utan faktiskt på det industriella planet. Sverige utmärks av två saker på det här området: Vi är en väldigt liten beställare som gynnas av en stärkt konkurrens. Men vi är samtidigt en mycket stor producent som behöver vidga våra marknadsmöjligheter. Det är det här strategiska tänkandet som naturligtvis har legat bakom när regeringen och riksdagsmajoriteten i all sin klokhet har lagt fast reglerna på området. Peter Hultqvist har dock rätt i att många länder förmodligen på olika sätt kommer att försöka hitta vägar för att undanta det som möjligen kan drabba egen industri. Därför är det viktigt att de regler som nu skapas gemensamt inom EU får ett rättsligt stöd, att det finns möjlighet att via de rättsliga institutionerna i EU faktiskt kunna kräva att konkurrensen sker på lika villkor. Grunden för det här betänkandet är ju att Riksrevisionen har undersökt internationellt materielsamarbete. Och det finns problem med detta i många fall. Herr talman! Jag har suttit några år i försvarsutskottet och tittat på väggen på motsatta sidan. Där hänger det en gigantisk gobeläng. När man tittar närmare på den här gobelängen ser man att den inte är vävd av en och samma väverska eller vävare. Beställningen har gått ut på flera händer. Var och en har gjort sin del och till slut har man sytt ihop resultatet. Jag kan konstatera att när det gäller en del europeiska materielprojekt har resultatet blivit precis detsamma. Ett numera legendariskt exempel på detta är väl den alleuropeiska helikopter 14. En handfull länder har gjort var sin del som man sedan, med känt resultat, har försökt fusionera samman. Herr talman! Det här betänkandet är som flera talare har varit inne på en kompromiss. Kompromisser ger utrymme för olika tolkningar ibland men framför allt för olika betoningar. Likväl känner sig Folkpartiet mycket bekvämt med detta förhållande. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.
Herr talman! Det fanns ett spår i Allan Widmans anförande. Först var det marknaden som skulle fungera och vara effektiv, driva ned priserna och så vidare. Sedan kom han in på att det kunde ligga någonting i min beskrivning av hur det egentligen fungerar. Men det berörde han inte så mycket. Det kanske är så tyngden i den här marknaden ser ut, att länder sluter sig samman, handlar med varandra, skapar beroenden i förhållande till andra länder och att det finns en aktiv agenda för att kringgå de här berömda regelverken som ni blåser upp till nästan evangeliska höjder. Oavsett vad man tycker om de här upphandlingsreglerna är det nog så att vissa anstränger sig väldigt mycket för att komma runt dem. Det är de största. Andra, som vi, som av någon anledning tror oss kunna vara bäst i klassen, hamnar nästan i ett bakvatten av naivitet. Jag upprepar det jag sade till Cecilia, de nationella säkerhetsintressena i Sverige borde ha varit avklarade för länge sedan. Det är inte så enkelt som att säga att det här sköter personalen på Försvarsmakten. Ytterst måste det vara en politisk ambition att klara det här. Nu har vi träffat en politisk uppgörelse, och det står i det här betänkandet att detta ska tas fram. Vi kommer från vår sida att följa frågan oerhört noggrant och kräva resultat. Blir det inte resultat kommer det naturligtvis att bli debatt och spektakel kring detta. Då kommer vi att vara mycket tydliga. Sedan är det fråga om utvecklingsprogrammet, som inte kan handla om så mycket annat än att försvarsmakt-stat-försvarsindustri på något vis går ihop och tittar på hur vi långsiktigt utvecklar materiel. Att utveckla den här typen av materiel är väldigt långsiktigt. Det går inte på annat sätt än att jobba på det viset om man ska vara realistisk och även konkurrenskraftig.
Herr talman! Jag vill ändå inledningsvis rätta Peter Hultqvist på en punkt. Det är inte så att Sverige är bäst i klassen. Som framhölls tidigare under debatten satsar Sverige en större andel av sin sammanlagda försvarsbudget än något annat land på just materielbudgeten. Det reflekterar att Sverige är oerhört tungt när det gäller egen nationell materielutveckling. Jag tror att jag var ganska noga med att under mitt anförande säga att åtminstone kommissionen hela tiden under den process som nu har pågått några år har haft ambitionen att ge ett rättsligt stöd till detta så att det inte ska bli så att de stora i EU väljer att tolka regelverket som de vill och att andra får hålla till godo med andra lösningar. Här finns naturligtvis i pipelinen att det ska vara konkurrens på lika villkor. Jag tror att jag betonade detta. Samtidigt ska man säga att det naturligtvis i denna union ligger i små länders intresse att gå före och visa vägen när det gäller hur man borde bete sig. Det tycker jag, därför att vi faktiskt är de som har mest att tjäna på detta. Jag följde under fyra års tid Leni Björklund och den dåvarande socialdemokratiska regeringens slit med de här frågorna. Emellanåt lät man en fanfar gå ut och sade att nu skulle man minsann få någon form av strategi på plats. Man ritade cirklar med export och import, egna förmågor och annat. Jag kan konstatera att det inte blev så mycket av det heller. Vad beträffar uppdraget till regeringen, herr talman, kan jag konstatera att långt innan diskussionerna i utskottet påbörjades blev vi varse att Försvarsmakten redan bedrev ett arbete av den här karaktären.
Herr talman! Det är väldigt intressant vad Widman är varse och inte är varse. Oavsett hur det är med den saken har resultatet varit väldigt svagt hittills. Jag har också upplevt ett aktivt motstånd när jag började diskussionen om nationella säkerhetsintressen, som så småningom blev den här uppgörelsen. Jag har också upplevt ett aktivt motstånd mot allt som kan tänkas vara samarbete mellan stat och försvarsindustri i de här sammanhangen. Nu är vi i alla fall överens om det utvecklingsarbete som ska följa när det gäller de nationella säkerhetsintressena. När jag kollar upp vad som görs och inte görs inom Försvarsmakten tycker jag inte att det är samma tyngd och emfas i beskrivningen av vad som pågår som exempelvis Widman ger det här. Jag tror att det efter den uppgörelse som vi har träffat finns all anledning från allianssidan att ta ansvaret, eftersom ni besitter regeringsmakten, att se till att det här blir levererat och att utskottet också kontinuerligt får information om vad som pågår. Nu när vi har träffat en uppgörelse i de här frågorna är det här faktiskt viktigt för oss. Den här uppgörelsen är för mig inte ett sätt att hjälpa er att komma ur ett tillkännagivande i riksdagen utan det är ett sätt att se till att det måste hända någonting. Det gäller alltså dels nationella säkerhetsintressen, dels utvecklingsprogrammen. Det här är djupt seriöst. Vi kommer nästa år att väcka motioner som hanterar de här frågorna. Då kommer försvarsindustriell strategi åter att vara med i sammanhanget. Det är långa cykler för att ta fram materiel, inte minst på flygsidan, som är det mest aktuella i dag. På ubåtssidan har vi också saker och ting som utvecklas. Det är långsiktighet och inte korta puckar det här handlar om. Det är långsiktiga samarbeten, forskning och utveckling. Det är en tyngd i det här. Det är väl där ungefär vi står. Då håller det inte med ett lite halvpassivt och nästan evangelistiskt förhållningssätt till EU:s upphandlingsregler.
Herr talman! Jag kan fortfarande ändå spåra en tro och övertygelse hos Socialdemokraterna att man kan dirigera näringsliv och industri på ett sätt som är optimalt för deras framtida utveckling. Som liberal ställer jag mig starkt kritisk till möjligheten att göra detta. Därför känns det rent ut sagt omöjligt för mig att som politiker, som ska värna intresset av svensk försvarsförmåga, ställa mig upp och i ett branschprogram peka ut vilka industrier som ska överleva och vilka som inte ska överleva. Jag tycker inte att det bara borde vara främmande för politiker i allmänhet, det borde vara främmande för hela vår tid att göra ett sådant utpekande. Jag kan också konstatera att det ligger en väldig fara i att göra detta. De industrier som för länge sedan förlorade beställningar från det svenska försvaret tvingades ut på en internationell marknad, på en civil marknad. För dem har det gått väldigt bra. De har genomfört sin omställning. Ett bra exempel på detta är Volvo Air i Trollhättan. De har i dag 98 procent av sin omsättning på den civila sidan. Snart är de uppe i 100 procent, som vi alla känner till. Jag tror inte att man kan rädda industrier genom att stödja dem offentligt. De måste konkurrera sig till en framtid. Sedan tror jag också, herr talman, att det bör sägas att Sverige sedan lång tid tillbaka har bestämt att vi på två områden ska behålla vår långsiktiga strategiska utvecklingsförmåga. Detta har aldrig skrivits ned, men när man följer utvecklingen kan man ändå dra slutsatsen att detta gäller på området för ubåtsteknologi och i fråga om stridsflygplan.

Herr talman! Allan Widman frågar om jag inte är stolt över försvarsmaterielindustrin i Sverige i dag. Det är klart att jag är stolt över att vi tillverkar ubåtar, stridsflyg, korvetter och sensorer i världsklass. Men var tog det sin början? Det är inte dagens regerings politik som har skapat den situationen, utan det är tidigare politik. När vi lade mer pengar på försvaret, när vi tänkte i termer av självständighet och tryggad försvarsmaterielförsörjning, när Sveriges universitet var världsledande - det var då, för länge sedan, som vi började ta fram försvarsmateriel. Det är en lång utveckling. Vår materiel är avancerad och billig. De industrier som producerar den har mycket spin-off-effekter. Det finns stora återkopplingar till samhällsekonomin när vi lägger beställningar i egen försvarsmateriel. Då frågar jag Allan: Är det inte din åsikt också att när vi investerar i egen materiel går mycket av pengarna tillbaka till samhällsekonomin?
Herr talman! Jag vill ändå börja med att konstatera att de skäl som Mikael Jansson och Sverigedemokraterna anför när de argumenterar för att Sverige ska göra undantag på ett antal områden inte är giltiga med avseende på EU:s regelverk. Man skriver i slutet av sin reservation: "Vidare bör Sverige återta kravet på offset i syfte att gynna svenska SME-företag. Svenska myndigheter bör tilldela underleverantörer en god andel av kontrakten." De här synpunkterna är inte relevanta för undantaget. Undantaget gäller nationella säkerhetsintressen. Om man ska ha någon som helst framgång med detta får man argumentera utifrån relevanta utgångspunkter. Det är viktigt att Sverige under det kalla kriget har haft en hög förmåga. Vi ska inte överdriva detta. Vi har duktiga svenska ingenjörer, men det finns duktiga ingenjörer också i många andra länder. Det ska vi väl ändå framhålla. Skillnaden mellan då och nu är att vi inte längre kan beställa. Även om vi ville finns det inte en försvarsekonomi som tillåter långa beställningar. Stridsflygplanet Tunnan producerades i 600 exemplar. När vi tog JAS Gripen-beslutet på 80-talet pratade vi först om 300, men det blev bara 200 exemplar. Nu talar överbefälhavaren om att det kan bli 60 eller 80 exemplar av nästa stridsflygplan. Vi måste minnas att när man har så få exemplar i en produktionsserie kommer de allt högre utvecklingskostnaderna att göra styckepriserna mycket dyra, och det tär på svensk försvarsförmåga. Därför finns det inte längre, även om vi hade velat det, herr talman, någon ekonomisk rimlighet eller möjlighet att återskapa den situation som var för 30 eller 40 år sedan.
Herr talman! Angående just Gripen är de planen väldigt billiga internationellt sett, och vi har en export som vi kan se mycket positivt på. Jag kan inte dela Allan Widmans syn på Gripenprojektet samhällsekonomiskt. Jag tror att väldigt mycket pengar går tillbaka till vår samhällsekonomi. Sedan förstår jag inte regeringen i alla försvarsdelar. Försvarsministern talar om att vi ska ha ett litet, tillgängligt försvar som man kan skicka ut globalt för att försvara Sverige. Men många alliansförsvarspolitiker talar om att Sverige ska kunna försvaras, att det är ett viktigt mål. Då måste jag fråga Allan: Måste vi inte ha fler militärdistrikt med förmåga över Sverige och kunna uppträda i brigadform? Måste vi inte ha fast militär personal på Gotland för att kunna säga med trovärdighet att vi har ett svenskt försvar?
Herr talman! Jag är inte säker på att de frågor som Mikael Jansson ställer tillhör just den här debatten. Men han ställer dem naturligtvis i vetskap om att mitt parti anser att brigadförmågan är viktig, inte bara som ett sätt att möta en numerärt stor fiende utan också som ett sätt att få effekt av de system av system som våra högre arméförband utgör. Han vet naturligtvis också att Folkpartiet gör ansträngningar för att vi ska bryta den demilitarisering av Gotland som inträdde för ett antal år sedan, och det av rent geostrategiska skäl. Jo, vi har exporterat stridsflygplan - det är alldeles korrekt. Vi har exporterat ett antal sådana direkt från tillverkaren Saab till Sydafrika. Men i alla andra exportaffärer som har skett med JAS 39 Gripen har det varit så att Sveriges skattebetalare först har köpt dessa flygplan. När vi själva sedan kommit på att vi inte behöver så många flygplan har vi låtit bygga om dem, och sedan har de sålts, ofta till väldigt billiga priser, till Tjeckien, Ungern och Thailand. Visst finns det en exportpotential i JAS Gripen, och visst är den billig i drift. Men det vi ibland glömmer bort, herr talman, är att just när det gäller köp av stridsflygplan, bland de största investeringar som ett land kan involveras i, är det långt mycket mer än pris och prestanda som avgör vem som får möjligheten att leverera.

Herr talman! Det betänkande om materielförsörjning som vi nu behandlar är ett rätt viktigt betänkande på många sätt. Tyvärr är det resultat som har kommit fram det minsta möjliga som vi i Vänsterpartiet tycker att man kan ställa upp på. Av olika orsaker har vi valt att gå in i det här och ta ett betänkande tillsammans i sju partier för att få fram något slags press på regeringen när det gäller en strategi för försvarets materielförsörjning. Det har varit många turer kring det här och har varit besvärligt att få fram betänkandet. På vägen fram har det varit många diskussioner hit och dit. Även Mikael Jansson var inne på sena nätter och sådant. Det är inte så bra, men det här är det vi har. Jag tänker redogöra för vissa saker som vi har svårt att hantera. Det gäller just det sista i betänkandet, att vi uppmanar regeringen att komma med en strategi för vapenförsörjningen och vapenindustrin. Det är det som är kärnan för oss. Det är många saker i den strategin som vi tycker ska finnas med, och det ska jag presentera här. Det viktiga är i alla fall att det i betänkandet finns en uppmaning till regeringen att ta fram en långsiktig strategi för svensk försvarsindustri, då med hänsyn till svenska säkerhetsintressen - och man kan ha olika syn på vad det är. Men det finns i alla fall med att det är det som ska göras. Jag har svårt att se glidningen när det gäller branschprogram eller inte. Det är ingen näringspolitisk fråga, men någonstans finns det med när man ska ta fram en strategi. Jag tycker att det är någonting som vi ska ta hänsyn till. När man beskriver regeringens inriktning i det här handlar det om att på något sätt hitta en marknad för vapen och vapenindustrin. Jag menar att den marknaden inte alls finns på det sätt som man vill göra gällande, som att det är någonting man går ut och plockar, att konkurrensen är stenhård och att man ska komma fram till det billigaste och bästa. Så fungerar inte vapenmarknaden och materielmarknaden när det gäller försvaret. Varje land har utifrån EU:s direktiv rätt att ta hänsyn till sina säkerhetsintressen, och jag menar att man gör det. Det innebär också att det blir på ett annat sätt. Det är inte alls samma konkurrens som när man går ut och köper en chokladbit, utan det är helt andra regler som gäller. Därför tycker vi att det är viktigt att ha den här strategin, i motsats till regeringen, att utifrån svenska säkerhetsintressen på ett helt annat sätt lägga upp en strategi för hur vi ska se till att vårt försvar får den materiel det behöver ha och utifrån det sedan lägger upp en strategi för inköp eller anskaffande av materiel till försvaret. Vi har i ett särskilt yttrande lagt in det som vi tycker är det viktigaste när det gäller förhållandena i den här frågan och varför vi tycker att man ska ta hänsyn till vissa saker. Vi accepterar att den här inriktningen finns. Regeringen har beslutat om den 2009, och det ska vara på det sättet tills det blir en förändring, 2014. Allan Widman sitter här och ler. Jag tror att 2014, Allan, kommer det att bli en förändring. Det är viktigt att nå fram med strategin, därför att det finns många saker i den som vi tycker är viktiga. En sådan sak är alliansfriheten, att vi står oberoende från andra länder och inte har kopplingar till exempelvis Nato och EU. I strategin som regeringen lägger upp finns det uppenbara risker för att man hamnar i ett samarbete med Natoländer, ett samarbete där man mer eller mindre går in i ett Natosamarbete även på det här området. Jag vet att vi ibland diskuterar Sveriges koppling till framför allt EU och EU:s militarisering men även Nato. Ibland får jag frågan, i alla fall från mina kamrater, inte när vi ska gå in i Nato utan när vi ska gå ur Nato. En del upplever att vi redan är med. Det påverkar det här också. Det finns all anledning att se till att vi har en strategi för svensk försvarsindustri som gör att vi har en mycket större egenförsörjning. Det kostar pengar, och vi är medvetna om det. Frågan är hur vi samarbetar kring forskning och utveckling och vilka länder vi samarbetar med för att få fram en relevant försörjning av materiel till svenskt försvar utan att det kostar för mycket. Vi är också väldigt skeptiska till vapenexporten. Det som i dag är en del av materielförsörjningsstrategin är att vi tillverkar och exporterar materiel, att svenska företag på det här området exporterar sina varor och också bidrar till det svenska försvaret. Det här är något som naturligtvis inte är okontroversiellt, inte minst med tanke på det som har hänt de senaste veckorna. Man kan jämföra retorik och praktik, skulle jag vilja påstå. Det här är inte något som är nytt, att bara den här regeringen är den som ska stå i skamvrån i det här sammanhanget, utan det har också varit olika skandaler tidigare. Vi har ändå en situation i dag med en om man ska kalla det för affär som behöver lysas upp när det gäller just vapenexporten. Vi har byggt upp vår vapen och försvarsindustri under många år och blivit mer och mer beroende av vapenexporten för att kunna bidra till en bra materielförsörjning till vårt försvar. Vi tror att det är fel väg. Vi tror också att det finns andra saker som ska läggas in här. Jag ska avsluta med att påminna om att försvaret har uppgifter som berör till exempel civil samverkan. Det finns också anledning att lägga in i strategin hur vi ska se till att vi får en materielförsörjning även till den biten, så att vi har ett anpassat materiel i det svenska försvaret som kan användas på olika sätt, till exempel för krisberedskap. Det är en del av strategin som vi hoppas ska lyftas fram. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet. Och jag gör det inte med lätt hjärta, men det är ändå det som jag har kommit fram till. Jag uppmanar också allianspartierna och regeringen att verkligen komma fram med en strategi för materielförsörjningen inom kort. Vi kommer, precis som Peter Hultqvist sade, att hålla ögonen på det här så att det blir verklighet.

Herr talman! Det vi i dag har att fatta beslut om är bland annat vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning. Vi vet att när Försvarsmakten nu är en mer operativt inriktad insatsorganisation ställer det andra och kanske högre krav på materielförsörjningen. Behoven, förutom i vårt land även de i Afghanistan, Kosovo och nyligen också Somalia och Libyen, är med och styr anskaffningen av materiel. Vi står dessutom i dag inför en mer komplex hotbild med alltifrån traditionella hot mot säkerheten till nya miljö-, säkerhets och icke-territoriella hot. Även detta påverkar och gör det angeläget att snabbt kunna möta uppkomna behov. Därför är det viktigt, som Riksrevisionen säger, att ledtider minskas vad gäller materialförsörjningen. Jag är övertygad om att de flesta som lyssnar på debatten i dag är medvetna om att försvarsindustrin har stor betydelse även för samhälls och teknikutveckling som ligger långt ifrån Försvarsmaktens sysslor. Det finns otaliga exempel på försvarsmateriel som har gett positiv spinn off i civil verksamhet och civil industri. Därför kan också dagens fråga, som kan tyckas vara ganska smal, faktiskt vara av stort intresse för det stora flertalet, och då inte bara ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Herr talman! En av Kristdemokraternas käpphästar i försvarspolitiken är att det krävs en större transparens när det gäller bland annat försvarets materielförsörjning. Detta är också vad granskningsrapporten Leverans på utsatt tid? från Riksrevisionen, som betänkandet redogör för, har kommit fram till. Riksdagen, som beslutar om Försvarsmaktens budget och utveckling, måste inför varje beslut ha ett fullgott underlag. Nu ser vi hur regeringen också agerar i enlighet med dessa tankar. Redovisningen till riksdagen börjar bli bättre, vilket betänkandet lyfter fram. Det är mycket positivt. Budgetpropositionen för innevarande år har fått en mer utförlig redovisning av den materiel som tillförts eller som planerar att tillföras insatsorganisationen. I budgetpropositionen för innevarande år har regeringen inlett ett arbete med ökad spårbarhet "från regeringens förslag via riksdagens beslut till Försvarsmaktens beställning och leverans till insatsorganisationen". Detta gör det även lättare att följa upp, granska och utvärdera en viktig del i den granskning som vi som riksdagsledamöter har att utföra. Vi kristdemokrater tror att Sverige ska fortsätta i den här riktningen, vilket också är regeringens intentioner. Med en större transparens kring det som också kommer att beställas framöver, tror jag att tillverkningsindustrins utvecklingsarbete effektiviseras. Då kan också leveranstider hållas i högre grad. Transparens blir också viktigt när materielköp alltmer ska ske genom köp från hyllan. Det är fortsatt viktigt för industrin att veta vad som ska inhandlas, så att de kan ha en beredskap för vad som kan behöva förbättras av redan befintliga produkter. När Försvarsmakten ska köpa nya bandvagnar bör det exempelvis inte ske genom att en helt ny bandvagn utvecklas, men man kan inte heller köpa exakt samma bandvagn som för 25 år sedan. Vissa förbättringar måste självklart ske. Detta spelar också en stor roll i frågan om de ekonomiska aspekterna. Allt kan inte köpas från hyllan, även om det bör vara prioriterat, vilket framgår av betänkandet. Nu arbetar vi tillsammans i riksdag och regering för att förverkliga Riksrevisionens slutsats om hur bland annat regeringens materielredovisning bör förbättras. Regeringen har ställt sig bakom denna slutsats och börjat agera utifrån denna, och det är något som vi kristdemokrater välkomnar. Herr talman! En annan fråga som berörs i betänkandet, och som jag avslutningsvis vill beröra, är skärpningen av exportkontrollen i fråga om krigsmateriel till icke-demokratiska länder. Förutsättningarna för denna är just nu under beredning inom Regeringskansliet, och målet är att ha en utredning tillsatt under våren. Också detta är något som vi kristdemokrater välkomnar utifrån att vi tagit fajten för detta. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i dess helhet.
Herr talman! Betänkandet som vi diskuterar i dag, FöU3 Vissa frågor om försvarsmaktens försörjning , är oerhört viktigt för våra nationella säkerhetsintressen. Riksrevisionen har lämnat en rapport, Leverans på utsatt tid? , där man konstaterar att de internationella materielsamarbetena utgör en del av det svenska försvarets materielförsörjning. Riksrevisionen påpekar att det relativt ofta förekommer förseningar inom internationella samarbeten. I vissa fall får dessa förseningar ekonomiska och förmågemässiga konsekvenser. Riksrevisionen lyfter fram ett antal punkter som är av vikt för denna del. Bland annat säger man att Försvarsmakten och Försvarets materielverk bör se över och tydliggöra användningen av livscykelkostnadsanalyser. Man anser också att Försvarsmakten bör se till att samtliga pågående materielprojekt har en uppdaterad livscykelkostnadsanalys i enlighet med samordningsavtalet mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Det framgår också av granskningen att riksdagen sedan en längre tid har haft synpunkter på regeringens materielredovisning till riksdagen. Riksrevisionen anser därför att regeringen bör vidta ett antal åtgärder, bland annat bättre materielredovisning, ökad spårbarhet i materielförsörjningen och en rapportering som innehåller en redogörelse för i vilken utsträckning de ekonomiska satsningarna på respektive materielsystem följer den politiska inriktning och de mål som fastslagits av riksdagen. Vad säger då regeringen om detta, herr talman? Jo, deras inriktning är att i allt större utsträckning anskaffa färdig, standardiserad och beprövad materiel på marknaden för försvarsmateriel i stället för att som tidigare i stor utsträckning låta utveckla materielen på egen hand. Då vill jag bara lämna följande kommentar: bara detta inte automatiskt diskvalificerar försvarsindustrin som finns i Sverige. Regeringens andemening är ju trots allt att materiel ska köpas från hyllan. Då måste vi dock se till att företagen i Sverige också kan lägga materiel på hyllan som vår försvarsmakt kan köpa och använda. Annars kommer det att bli en omvänd snedvriden konkurrens för de företag som finns i Sverige. För att kunna göra detta måste svenska staten fortsätta köpa produkter från de svenska företagen. Om svenska staten köper allt från hyllan av andra företag i andra länder, som dessutom köper av sin egen inhemska industri, kommer företagen i Sverige att sakta men säkert tyna bort och försvinna. Det vill nog ingen, herr talman. Det finns en livscykel som måste beaktas och redovisas. Det kan säkert i många fall vara billigare att köpa materiel som finns i Sverige och som vi kan ta om hand hela dess livstid och som vi har egenutvecklat. Herr talman! Vi får inte glömma bort den unika kompetens och drivkraft som finns i exempelvis företaget Kockums i Karlskrona, i Malmö och på Muskö. Här tillverkar man och levererar ytstridsfartyg, ubåtar och stirlingsmaskinerier till den svenska försvarsmakten och internationellt. Vi ska vara stolta över den 330-åriga tradition som finns vad avser byggnation och leverans till den svenska staten. En av de starkt bidragande orsakerna till att vi ligger i framkant av utvecklingen inom dessa områden är att det finns ett nära och förtroendeskapande samarbete mellan leverantör och kund. Det har gjort att stora kostnadsbesparingar har kunnat göras. Herr talman! Vad gäller framförhållning av materielinköp kan jag bara konstatera att det senaste snabbeslutade inköpet av Black Hawk-helikoptrarna saknar denna del. Nu visar det sig att förbanden inte har plats att ta emot både Black Hawk och helikopter 14, vilket kommer att ställa till med stora problem inom kort både på helikopterskvadronen i Luleå och i Kallinge. Helikopter 14 behöver komma ut till verksamheten för att övningsverksamheten ska kunna komma i gång som planerat. Speciellt i Kallinge väntar alla berörda parter på regeringens godkännande av hangarbygge och start och landningsbana. Beslut måste komma snarast. Herr talman! Glädjande nog har sju partier nu lyckats komma överens i riksdagens försvarsutskott om att lägga en grund för hur arbetet med de för svensk säkerhet mest känsliga materielfrågorna ska lösas i framtiden.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

Herr talman! Blekingesonen Peter Jeppsson framhäver fördelarna med landskapet Blekinge, dess industri och Försvarsmaktens verksamhet där. Han behöver inte övertyga någon i kammaren om detta; vi tror på blekingesonen Peter Jeppssons beskrivning av villkoren i sitt hemlän. Herr talman! Sverigedemokraten Mikael Jansson inledde med att berätta att han halv tolv på natten före justeringen var tvungen att ändra sin strategi eftersom det plötsligt fanns en sjupartiöverenskommelse. Det kan tolkas som att han uttryckte att det fanns en viss snopenhet i detta. I grunden är det bra att vi har samarbete och samförstånd. Oppositionen har i olika sammanhang efterlyst att oppositionen och regeringspartiernas företrädare ska komma samman, och detta är ett exempel på det. Det finns fler exempel, och jag är rätt övertygad om att vi också framgent kommer att få se områden där i alla fall delar av oppositionen och regeringspartierna går samman. Herr talman! Jag var faktiskt tvungen att gå fram och läsa i den sverigedemokratiske ledamotens koncept för att se om jag hörde rätt, och det gjorde jag dess värre. Han sade bland annat: Självständighet finns inte i denna regerings sinnevärld. Lika lite vill de skydda vår försvarsindustri. Jag kan förstå att Sverigedemokraterna blir sura ibland, men jag vill betona att svensk politik i allmänhet och svensk försvars och säkerhetspolitik i synnerhet inte är ett sällskapsspel. Jag tycker också att man ska värna orden. Det är viktigt att vi för en debatt och funderar igenom våra argument, men man går lite över gränsen när man säger att självständighet inte finns i denna regerings sinnevärld och att den inte värnar om svensk försvarsindustri. Vi ska slåss med blanka vapen, herr talman. Det där var inte ett blankt vapen. Det är också intressant att notera Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets internationella beröringsångest. Det märks inte bara på försvars och säkerhetsområdet utan även på en del andra områden. Det är som sagt intressant, ja, nästan pikant, herr talman. Jag tänkte angöra detta ärende utifrån ett skattebetalarperspektiv. Vi som är valda till ledamöter är satta att vaka och värna andras pengar. Det är också utgångspunkten för Riksrevisionens rapport som ligger till grund för betänkandet. Den heter Leverans på utsatt tid? Av de nio ledamöter som hittills talat har få hänvisat och återknutit till Riksrevisionens rapport. Riksrevisionen är ett viktigt organ, och därför är det väsentligt att vi läser och lär av rapporten. I rapporten står bland annat: "Fördyringar genom ökade projektkostnader förekommer visserligen, men de utgör inte ett lika vanligt problem som förseningar. Kraven på materielens prestanda har i allt väsentligt uppnåtts eller till och med överträffats under projektens gång." Detta är en viktig slutsats från Riksrevisionen som man överlämnar till oss åtta riksdagspartier och 349 ledamöter att reflektera över. Det har inte varit så mycket på kostnadssidan som det har varit på tidssidan. Jag återkommer till ett sådant exempel längre fram. Vad är grunden för den rådande politiken och inriktningen när det gäller försvarsmateriel? På s. 12 i en annan pappersbunt, nämligen vårt betänkande, står att läsa: "Genom en systematisk genomgång av möjligheterna att utnyttja befintlig materiel, genom att öka antalet eller vidareutveckla dessa befintliga system och genom att behovet tillgodoses av de produkter och tjänster som den internationella marknaden erbjuder bör fördyringar kunna undvikas. I första hand bör en anskaffning göras genom deltagande i samordnad internationell anskaffning och i andra hand på egen hand. Endast i de fall då dessa möjligheter uttömts bör man välja att tillgodose behovet genom en nyutveckling, och även då i första hand i samarbete med andra eller tillsammans med internationella samarbetspartners. Egenutveckling bör ske endast i undantagsfall." Jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är viktigt, och jag tycker att det är bra formulerat. Det är formulerat av den socialdemokratiska regeringen 2005-2006. Den linjen tycker jag att vi nu förvaltar under alliansstyre. I våra handlingar står det att regeringen gör bedömningen att framtidens samarbete i allt större utsträckning kommer att handla om att hitta gemensamma lösningar för att vidmakthålla materiel och anskaffning av färdigutvecklad och beprövad materiel. På s. 26 i Riksrevisionsrapporten beskrivs den utveckling som har skett under de senaste decennierna, delvis som en konsekvens av Sovjetunionens sammanbrott och av att vi har fått ett nytt Europa, glädjande nog utan en Berlinmur som skiljer länderna åt. Det har ökat möjligheterna till samverkan och samarbete, i vårt fall inom EU men också när det gäller Partnerskap för fred, PFF. Det är denna internationella beröringsångest som vissa partier ger uttryck för. Det är i samverkan och samarbete med andra länder som vi har vår framtid, tror jag. Som Allan Widman påpekade är vi en relativt liten marknad på den stora marknaden. De materielrelaterade anslagen omfattar i Sverige sammanlagt ca 17 miljarder årligen, varav 10 miljarder är anskaffning och 7 miljarder materielnära verksamhet. Det kan jämföras med att svensk försvarsindustri förra året exporterade för 13,9 miljarder. Det är klart att man värnar svensk försvarsindustri. Jag är ganska övertygad om att det är många från olika politiska partier här i kammaren som gör det. Man måste fundera inte bara på den inhemska marknaden utan också på var det finns kunder i övrigt. Det får gärna vara demokratiska nationer. Det fina med det europeiska samarbetet är att alla EU-medlemmar har en demokratistämpel, även om det just nu finns en smutsfläck på Ungern. Ingen kan bli EU-medlem utan att uppfylla de demokratiska kriterierna för mänskliga rättigheter. Därför är det så väsentligt att vi är goda européer och ser ett samarbete och en samverkan i Europa. Som jag nämnde är vi själva beställare för totalt 17 miljarder årligen, varav anskaffningen är 10 miljarder. Vi exporterar för 13,9 miljarder. Herr talman! Jag tillhör dem som skulle vara glada om fler europeiska länder fann ett nöje i att köpa från Sverige. På s. 37 i Riksrevisionens rapport kan man läsa varför man har den typ av internationell samverkan som Riksrevisionen har granskat. Till 92 procent instämmer man helt eller delvis i att det handlar om att stärka relationen till partnerländerna. Till 87 procent handlar det om kostnadsreduktion. Det är klart att vår framtid finns i samarbete och samverkan. Om vi ägnar oss åt lite omvärldsspaning och tittar på hur det ser ut kan vi se att man i många länder har budgetneddragningar som konsekvens av dåligt skötta ekonomier och bank och finansoro. Sverige är ett undantag. Vi gör inte den typen av budgetneddragningar på försvarsområdet, men vi ser det i vår omvärld. Vi ser det i vårt grannland Finland där man nu pratar om försvarsneddragningar på 800 miljoner euro, motsvarande 8 miljarder kronor. Jag tror att en konsekvens av de andras problem blir att man kommer att se hur man kan pressa priserna på materielsidan. Då är samverkan och internationell upphandling en viktig väg. Då tror jag att det är väsentligt för ett exportberoende land som Sverige att kalibrera ljudnivån här i kammaren så att vi inte ifrågasätter andras vilja att köpa av oss. Herr talman! Avslutningsvis ska jag peka på det som Riksrevisionens rapport så centralt berör på s. 51 och framåt. Det handlar om helikopter 14. År 1996 identifierades ett behov i Danmark, Finland, Norge och Sverige. År 1999, alltså för 13 år sedan, upprättades ett kontor i Stockholm för att genomföra inköpet. År 2001 genomförde Sverige en egen beställning på 18 stycken. Det är elva år sedan. I Riksrevisionens rapport anges att den är insatsklar 2017. År 2020 är den insatsklar sjöoperativt. Beställningen gjordes 2001, och helikoptern har sjöoperativ förmåga 2020. Det är en period på 19 år. Som kontrast kan jag nämna beslutet som fattades när det gällde Black Hawk. Vi beslutade att köpa 15 stycken från USA. I allt väsentligt var det vad vi i debatterna föraktfullt kallar för att köpa från hyllan. Det tog ett och ett halvt år från beställning till att de var insats och leveransklara, inklusive flygförare och tekniker. Den som föraktfullt pratar om att det är fel att köpa från hyllan borde reflektera över Riksrevisionens rapport när det gäller kontrasten mellan helikopter 14 och vår Black Hawk-affär. I detta anförande instämde Anders Hansson och Allan Widman .
Herr talman! Självständighet finns inte i denna regerings sinnevärld. Det är ett blankt vapen, säger Hans. Det kanske det är. Han vill försvara sig. Vi är som parti motståndare till att EU utvecklas till en överstatlighet. Det har det redan gjort till stor del. Gränserna löses upp. Sverige blir allt mindre en nation. Lissabonfördraget är ett exempel på detta. Försvaret är fortfarande mellanstatligt. Att även försvaret ska bli överstatligt inom EU är en fråga som kommer allt närmare denna kammare. Om vi i denna kammare ska ta ställning till om försvaret ska bli överstatligt inom EU, vilken knapp kommer Hans Wallmark då att trycka på?
Herr talman! Det är en intressant fråga, men den har inte särskilt mycket med Riksrevisionens rapport att göra. Jag tycker att vi sparar den debatten till senare, om den kommer. Jag tycker att vi tar den här debatten nu. Det är intressant att de som är vänner av en stark svensk försvarsindustri inte är de som vill stänga igen; det är de som vill öppna. Det är de som söker sig till våra demokratiska allianspartner i vårt gemensamma Europa. Mikael Jansson sade att jag vill försvara mig. Det är helt fel. Jag vill försvara vårt land. Det är grunden för min försvars och säkerhetspolitiska ambition.
Herr talman! Vi hör från bägge blocken att det är en sjupartiuppgörelse som har kommit fram. Bägge blocken säger att det är fantastiskt bra att vi har en sjupartiuppgörelse. Men vad handlar denna uppgörelse om? S och M grälar här. S vill försvara industrin, medan M vill ha fri konkurrens. Någon samhörighet i frågan finns inte, vad jag kan se. Var i betänkandet kan man se att regeringen har gått S till mötes?
Herr talman! Försvarsutskottets ordförande och försvarsutskottets vice ordförande var ändå överens om de bärande delarna. Det gav de uttryck för. Det hindrar inte att man ser framåt. Det har jag full respekt för. Jag är helt övertygad om att också oppositionen, framför allt företrädda av Socialdemokraterna, i allt väsentligt är besjälade av att värna svensk försvarsindustri. Vi gör det på olika sätt. Jag har räknat upp mina och mina allianskamraters argument. Det är viktigt att man kalibrerar ljudnivån så att vi inte uppfattas vara den som stänger gränser och vill försvåra handel. Då är det en uppmuntran till andra att stänga sina gränser och försvåra handel. Ett litet, exportberoende land som Sverige, med 9,2 miljoner människor, gör klokt i att uppmuntra andra och vara ett föredöme för andra när det gäller hur vi ska göra affärer och hur vi ska samarbeta, inte minst inom den europeiska familjen. Vi vet att de 27 medlemsstaterna - ett 28:e är på väg in i form av Kroatien - har en demokratistämpel och en stämpel av mänskliga rättigheter. Det tycker jag är väsentligt. Jag vill att vi ska vara ett föredöme som land, och jag vill vara ett föredöme inom politiken.
Herr talman! Jag förstår att Hans Wallmark vill ha upp mig i talarstolen. Det är helt okej för mig. Många gånger när vi hamnar i dessa debatter handlar det om att man försöker återgå till kalla krigets dagar och att vi vänsterpartister på något sätt är de som försvarar muren. När muren föll var allt jättebra. I detta sammanhang när det gäller försvarsmaterielutrustning vill jag påstå att vi faktiskt har haft en bra och lång historia av solidaritet med länder som har behov av stöd. Vi har stött många länder när det gäller dessa delar, och vi är inte rädda för att samarbeta med länder när det gäller dessa delar. Problemet för oss, och kanske även för Hans Wallmark, är om vi påbörjar ett samarbete och har något slags handel med vapen. Vapen är ingen vanlig vara. Handel med andra länder är oerhört bra. Men vapen är ingen vanlig vara därför att vapen inte skapar fred. Vapen skapar krig. Mot bakgrund av det som har hänt under de senaste dagarna tycker jag att det klingar falskt när man säger att det är så bra med samarbete och att EU och Nato är jättebra när vi ser vad vapenexporten leder till. Hans Wallmark kallar det för en smutsfläck. Jag vill påstå att det är en riktigt stor skandal. Man säger att man försvarar mänskliga rättigheter, och man har när det gäller vapenindustrin och deras export något slags positiv bild av att det ska utveckla länder, och så gör man det här. Det är naturligtvis så att regeringen har haft kännedom om detta. Jag är övertygad om det, och det kommer att komma fram mer. Då klingar det falskt, Hans Wallmark, att vi skulle vara osolidariska och ni solidariska. Var finns demokratin? Vad är demokratiska stater? Är Saudiarabien en demokratisk stat som man över huvud taget ska ha ett samarbete med när det gäller vapenexport. Vi menar att det handlar om helt andra saker. Vi ska se till att vi är oberoende och själva väljer vilka vi ska samarbeta när det gäller vapenindustrin och vilka vi ska samarbeta med när det gäller olika konflikter och så vidare. Det ska framför allt vara mycket mer inriktning på humanitära insatser och mänskliga rättigheter. Det är vår linje. Där kan vi ha hur mycket utbyte som helst, även i fråga om handel.
Herr talman! Jag tycker alltid att det är ett sant nöje att debattera, och Torbjörn Björlund är inget undantag. Det är gott att även ha vänsterpartister i talarstolen. Jag talade om det europeiska samarbetet. Dit hör inte Saudiarabien. Saudiarabien kommer av en mängd olika skäl aldrig att få inträde i det europeiska samarbetet. Det tycker jag är bra. Vad det har handlat om är huvudsakligen det europeiska samarbetet. Det är där jag tycker att vi ska vara goda företrädare, alltså i relation med andra europeiska länder, de totalt 27 stater som i dag utgör EU. I morgon kanske det är 28 med Kroatien och förhoppningsvis 29 med Island. På s. 37 och 38 i Riksrevisionens rapport står det rätt intressanta saker om hur detta internationella materielsamarbete har varit. I hälften av fallen har det skett med två länder. I stor utsträckning skulle jag kunna tänka mig Sverige-Finland och Sverige-Norge. De har anförts i denna debatt som goda exempel. Om man vänder blad i Riksrevisionens rapport och kommer till s. 38 kommer man till skälen. Det finns två stora skäl till att man bedriver denna typ av samarbete. Det ena är att stärka relationerna till partnerländerna. Jag vill, herr talman, gärna stärka vårt samarbete med våra grannländer Finland och Norge. Jag tycker också att det är väsentligt att vi har goda relationer med våra baltiska syster och broderländer som Estland, Lettland och Litauen. Man anger också att skälen till 87 procent är att uppnå sänkta kostnader. Jag vill, herr talman, som företrädare för skattebetalarna gärna att vi ska uppnå sänkta kostnader för så bra materiel som möjligt.
Herr talman! Det är många gånger intressant att lyssna till Hans Wallmark. När det gäller beröringsskräck är det helt okej att bygga Europas förenta stater och så att säga bygga en mur kring EU. Det är det som detta handlar om. Vi har ett samarbete inom EU där Saudiarabien aldrig kan vara. Saudiarabien ligger på helt annat ställe. Det handlar om att man bygger in dessa saker på ett helt annat sätt. Vi är solidariska med hela världen. Vi kan tänka oss att ha handel med Saudiarabien därför att det är ett land som behöver andra åtgärder. De behöver inte ha vapen. Vi har gärna ett samarbete med Sydamerika, Asien och så vidare därför att det är det internationella perspektivet - inte bara EU. Det som också ingår i EU är att vi binder in oss i ett antal avtal när det gäller EU:s militarisering och att vi ingår i ett slags försvar av Europa. Det finns definitivt vissa farhågor i det och vad som kan hända där, nämligen att vi får ett Europas förenta stater som på något sätt ska stå emot övriga världen. Vi menar att strategin för hur svensk försvarsindustri ska värnas ska vara att vi ska vara självständiga, alliansfria och själva kunna välja vilka vi vill samarbeta med, gärna Finland, Norge, Danmark. Det finns inga problem med det. Men att inom EU binda upp oss att göra vissa saker med vissa länder och bli beroende av det när det gäller till exempel vapenexporten tycker jag är oerhört farligt. Just exemplet med Saudiarabien är typiskt för hur det kommer att bli. Vi kommer att hamna i en situation där vi väljer skattebetalarnas pengar före mänskliga rättigheter. Det är det som har hänt i detta fall. Jag är säker på att det kommer fler exempel på detta om vi inte ser till att få en långsiktig strategi, som det faktiskt står i dokumentet. Även allianspartierna har gått med på att det ska tas fram något slags långtidsstrategi på detta sätt. Stå för det, och se till att man på något sätt är solidarisk med hela världen, inte bara med EU! Det är mitt råd till denna regering.
Herr talman! Med all respekt för Torbjörn Björlund måste jag säga att han hoppar omkring på tuvorna rätt friskt. Å ena sidan diskuterar han Europa, å andra sidan diskuterar han Saudiarabien. Sedan är han tillbaka till Europa. Saudiarabien är över huvud taget inte föremål för detta betänkande. Det är däremot det internationella materielsamarbete som vi har med till exempel övriga europeiska länder. Torbjörn Björlund var lite bekymrad över att han som vänsterpartist kanske möts av ett antal fördomar. Jag tolkade hans inlägg på det sättet. Jag skulle vilja kvittera det genom att säga att vänsterpartisterna ibland fördomsfullt tolkar oss moderata företrädare när det gäller vår syn på det europeiska samarbetet. Jag vill inte ha ett Europas förenta stater. Jag vill se ett samarbete mellan olika självständiga nationalstater. Därför är det viktigt att vi hittar de former som är goda och till nytta för våra länder. Om vi funderar på Riksrevisionens rapport är en av anledningarna till att man har detta samarbete att uppnå sänkta kostnader. Om Torbjörn Björlund vill undvika det är han faktiskt svaret skyldig. Om han inte vill sänka kostnaderna på detta sätt vill han antingen ge mer pengar, vilket jag inte har sett i Vänsterpartiets budget, eller göra neddragningar som en konsekvens av att man inte kan få ekonomi i projekten. Jag tycker att man i så fall ska berätta vad man vill. Jag vill gärna samverka och samarbeta, och jag finner det helt naturligt att det som är vår stora hemmamarknad är den europeiska. Om vi tittar på vilka länder som den svenska industrin exporterar till ligger de inte långt bort. Vårt viktigaste exportland är Tyskland. Sedan är det på en fallande skala Finland, Norge och Danmark. Det är vårt närområde, och det är det som är vårt hem. Det är därför som europeisk och nordisk politik är så viktiga även inom försvars och säkerhetspolitikens område.

Herr talman! Det känns inte helt lätt att komma efter en så vältalig, underhållande och lång talare som Hans Wallmark. Men jag ska göra mitt bästa för att tydliggöra mina och Socialdemokraternas argument när det gäller att vi tycker att det är nödvändigt med en strategi för hur Försvarsmakten långsiktigt ska försörjas med adekvat materiel och varför en sådan strategi också måste innefatta svensk försvarsindustri. Utgångspunkten för dagens debatt liksom för Riksrevisionens rapport och en del följdmotioner är naturligtvis, som flera här har anfört, ett effektivt utnyttjande av ändliga resurser som då är skattebetalarnas pengar. Men framför allt handlar det om försvarets faktiska förmåga att garantera vår nationella säkerhet och integritet liksom att försvaret ska kunna fullgöra sina internationella åtaganden. Då är det, som vi ser det, viktigt att vi har en strategi där de nationella säkerhetsintressena är definierade och där vi har en uttalad idé om hur försvarets förmåga faktiskt ska kunna upprätthållas. Vi anser från Socialdemokraterna att den omhuldade materielförsörjningsstrategin som regeringen har beslutat om inte är till fyllest. Vi är också kritiska till hur man många gånger alltför strikt tillämpar den. Att uppgradera och vidmakthålla materiel är naturligtvis mycket klokt med tanke på de höga utvecklingskostnaderna för militär materiel och att materielen ofta har en mycket lång livscykel. Att köpa från hyllan är säkert också väldigt klokt, när detta är möjligt. Om konkurrensneutralitet råder står sig Sverige, svensk försvarsindustri, mycket väl i förhållande till andra länder som producerar försvarsmateriel. Herr talman! Det finns dock flera olika aspekter att beakta när man ska besluta om anskaffning av materiel till Försvarsmakten. Viktigast är naturligtvis att säkerställa svenska säkerhetsintressen. Riksrevisionens rapport ger vid handen att leveranssäkerheten bör prioriteras. Men denna leveranssäkerhet kan lätt äventyras om man, som regeringen gör, envisas med att inte lyssna på sakkunskapen. I stället envisas man med att i alla lägen konkurrensutsätta affärerna. Det kan lätt uppstå ett förmågeglapp omfattande flera år. En annan risk är att upphandlingen leder till att system påverkas på ett omfattande sätt - det är inte säkert att gobelängen här kan sys ihop på ett sådant sätt att den är lika vacker som den som hänger i försvarsutskottets sessionssal och utan att bli disharmonisk. Dessutom kan det bli väldigt kostsamt. Ett tydligt exempel är regeringens hantering av införskaffandet av den nya lätta torped som ska ersätta torped 45. Herr talman! I går hade jag förmånen och nöjet att få övervaka och studera en militär övning i Nordnorge - övningen Cold Response. Från en fregatt ute i viken utanför Harstad i Norge fick vi, med stolthet, bland annat se när vår Visbykorvett Härnösand defilerade förbi. Det är bara synd att man inte också kan känna stolthet över att den är adekvat bestyckad så att den kan ha den förmåga som den faktiskt är tänkt att ha. Den torped som det är tänkt att bestycka korvetten med ska nämligen inte levereras förrän tidigast 2017. Inte heller kan vi helt och hållet förkasta nyutveckling av krigsmateriel. Så sent som i dag fick vi i försvarsutskottet vid en utmärkt dragning av Försvarsmakten när det gäller budgeten och uppföljningen av år 2011 höra att nya insatser i främmande miljöer - till exempel skulle man kunna tänka sig polarmiljöer - mycket väl kan kräva nyutveckling och framtagning av ny krigsmateriel. Det kan alltså inte uteslutas att vi måste ha en sådan egen kompetens för att kunna göra det. Det är väl också troligt att detta måste ske i samverkan med andra länder. Ett annat förhållande som för oss socialdemokrater är av största vikt är detta med att beakta den svenska alliansfriheten. Här är vi i gott sällskap med större delen av svenska folket. Ska vi som självständig nation på allvar bli trovärdiga när det gäller ambitionen att spela en internationell roll i freds och säkerhetsarbetet kan vi inte vara beroende av andra länder eller militärallianser för att försvarets operativa förmåga ska kunna upprätthållas. Dit hör naturligtvis också en trygg försörjning av modern och bra försvarsmateriel. Därför är det viktigt för oss socialdemokrater att Sverige har en långsiktig och samlad strategi för svensk försvarsindustri. Det är alltså de säkerhetspolitiska aspekterna som väger tyngst när vi ser att nämnda strategi är nödvändig. Om försvarsindustrin inte får långsiktiga förutsättningar för utveckling av verksamheten är risken stor att värdefull kompetens går förlorad. Det första steget i rådande materielförsörjningsstrategi är att uppgradera och vidmakthålla befintlig materiel. Vid dragningen i dag fick vi klart för oss att den materiel som ska uppgraderas och vidmakthållas, både nu och i framtiden, minst sagt är omfattande. Kompetensen när det gäller att kunna göra den uppgraderingen och att vidmakthålla den finns i svensk försvarsindustri. Men om man inte får förutsättningar för att utvecklas och behålla sin verksamhet är risken stor att den här kompetensen försvinner. Med anledning av det här är jag glad över att vi är ett enat utskott. Vi förväntar oss att regeringen definierar de svenska säkerhetsintressena, att man sätter i gång utvecklingsarbeten och att också vi får ta del av det genom uppföljning i försvarsutskottet. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i försvarsutskottets betänkande Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning . Riksrevisionsrapporter utgör alltid värdefull granskning, så också den rapport som vi debatterar i dag. Genom att identifiera och lära oss av tidigare begångna misstag i processer genomför vi förbättringar. Rätt materiel levererat i rätt tid är ett grundfundament i svensk försvarspolitik. Brister och förseningar i materielförsörjningsprocesser påverkar ytterst den svenska försvarsförmågan. Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten ska läsas noga men också genom glasögon med lite olika slipningar. Den genomfördes innan nu gällande materielförsörjningsstrategi hade implementerats fullt ut, vilket framhålls av Riksrevisionen själv och även i regeringens skrivelse. Vidare genomfördes granskningen innan budgeten för utgiftsområde 6 presenterades för försvarsutskottet av departementet, där utskottsledamöterna på ett mycket öppet sätt fick sig redovisat pågående och framtida planerade försvarsmaterielprojekt - ett bra steg i rätt riktning för att öka transparensen i materielförsörjningsprocessen i dialog med riksdagens ledamöter i försvarsutskottet. Men kanske viktigast, fru talman, är att se Försvarsmaktens omställning vad gäller materielförsörjningen på samma sätt och med samma förståelse som Försvarsmaktens omställning i övrigt. Internationellt försvarssamarbete hänger ihop med utvecklingen av insatsförsvaret mot ett mer flexibelt, tillgängligt och framför allt interoperabelt insatsförsvar. Nya hot, säkerhetssamarbete byggt med andra länder och snabba växlingar av säkerhetshot kräver också ny materiel. Fru talman! Svensk försvarsindustri eller, för att vara korrekt, som min folkpartistiske kollega uttryckte det, försvarsindustri och försvarsrelaterad materielproduktion förlagd i Sverige, ser positivt på utvecklingen av en avreglerad marknad i EU inom försvarsmaterielsektorn. Branschorganisationen Säkerhets och försvarsföretagen, förkortat SOFF, företräder små och stora företag inom säkerhets och försvarsområdet i Sverige. På deras hemsida kan man läsa artiklar om avtal efter avtal om försvarsmaterielsamarbete mellan svenska företag och svenska och utländska företag. Så ser det ut i dag. Det är inget konstigt. Tvärtom är både SOFF och dess medlemsföretag mycket positiva till utvecklingen av samarbete och en inre, öppen marknad i EU inom försvarssektorn, för man vet vilken hög kvalitativ och teknologisk nivå svenska försvarsföretag håller, och man är trygg i att svenska företag står sig starkt i konkurrensen. Fru talman! EU-kommissionens initiativ och direktiv om skärpning av möjligheterna för försvarsmaterielproducerande EU-länder att undanta anbud från en öppen upphandling har tidigare varit uppe i debatten. Låt mig inskärpa hur viktigt beslutet av EU-kommissionen är för att sätta tummen i ögat på de länder i EU som i ren och skär protektionism i alltför generös utsträckning använder sig av de möjliga undantagsklausuler som finns för att behålla produktionen i det egna landet. Det kan inte vara meningen att man ska få undanta en upphandling av kängor till Försvarsmakten från den öppna marknaden. Det kan inte rimligen räknas som avgörande för det nationella säkerhetsintresset. Sverige ska heller inte sälla sig till de länder som agerar på detta sätt och försvårar och förhindrar öppen upphandling inom försvarsmaterielområdet. Det är främst för den svenska försvarsindustrins egen skull. Det gynnar den nämligen inte. Ett branschprogram, som jag trodde att Socialdemokraterna genom partiöverenskommelsen i betänkandet hade varit kloka nog att gå ifrån, verkar inte i vare sig svensk försvarsindustris, svensk försvarsmakts eller svensk försvarspolitiks intresse. Fru talman! Min värderade kollega från Blekingebänken som tyvärr har lämnat kammaren berörde den marina arenan. För några år sedan belönades en örlogskapten vid Försvarshögskolan för sin uppsats om turerna inom försvarsmaterielprocessen som den såg ut under senare delen av kalla kriget men också in i våra dagar i mitten av 2000-talet. Titeln på den här uppsatsen - jag återger den lite fritt ur minnet - löd: Å, en sådan måste vi ha! Det satte med en glimt i ögat fingret både på den möjlighet och den risk som välvilliga och entusiastiska försvarsingenjörers ambition att ligga i teknikutvecklingens framkant innebär, nämligen att inte alltid möta Försvarsmaktens verkliga behov och beställd nivå av försvarsförmåga. Det kan ibland gå för långt när det gäller både tekniksprång och multifunktioner. Man kan jämföra det med konceptbilar inom bilindustrin. Det kan vara kostsamt, och för att möjliggöra det hela krävs kostnadsdelning - helt i linje med nu gällande försvarsstrategi. Detta påskyndas också i positiv riktning, även om det är av en tråkig anledning, av den ekonomiska kris som råder. Fru talman! Oppositionen får det i debatten ibland att låta som om svensk försvarsindustri lever på undergångens brant och behöver hållas under armarna för sin överlevnads skull om inte branschprogram med riksdagsledamöters hjälp införs. Den svenska försvarsindustrin klarar sig alldeles utmärkt utan ingående politisk handpåläggning. Svensk försvarsindustri är redan i dag i stor utsträckning oberoende av beställningar av den svenska Försvarsmakten. Vi har här hört olika siffror. Det rör sig om siffror mellan 60 och 90 procent eller till och med över. Fru talman! Paradoxalt nog är det så att handel och samarbete bidrar till fred. Så är det också inom försvarsmaterielsektorn.

Fru talman! Jag tycker att det har varit en bra diskussion här i dag som på olika sätt har speglat det nya försvar som växer fram. Den här resan har pågått en tid, och omställningen pågår precis i detta nu. Om mina uppgifter stämmer har vi just nu 627 rekryter i bland annat Boden, Halmstad och Uppsala som genomför sin grundläggande militära utbildning. De är rekryterade helt på frivillig basis och snart anställda i försvaret som soldater och sjömän med hela världen som möjlig arbetsplats. Omställningen handlar inte bara om människorna i Försvarsmakten. Även på materielsidan har mycket skett på kort tid. Kalla krigets slut, nya hotbilder som har vuxit fram och skiftet från invasions till insatsförsvar ställer nya och allt högre krav på Sveriges materielförsörjning. Därtill är Sverige i dag medlem i EU. Vi har på flera områden ett samarbete med Nato, och vi har en försvarsindustri som inte längre är tvungen att tillverka allting från ax till limpa, utan den är i dag en i hög grad internationaliserad verksamhet. Ny materiel utvecklas tillsammans med andra länder. Precis som flera talare har påpekat här i dag är flera av de verksamheter som finns på svensk mark i utländsk ägo, precis som svensk försvarsindustri å andra sidan är etablerad över hela världen och också har en stor del av sin försäljning i andra länder. Det är mot denna bakgrund man ska se den nya materielförsörjningsstrategin. Det är viktigt att påpeka i sammanhanget att detta inte är någonting som har tagits fram i en handvändning. Tvärtom ligger det en gedigen analys och mycket arbete bakom detta. Riktlinjerna togs fram redan under S-regeringen 2006, befästes sedan i försvarsutredningen två år senare och kodifierades slutligen i inriktningspropositionen 2009. Strategin har ofta kommit att förknippas med att köpa färdigutvecklad materiel. Det är inte så konstigt eftersom det är en viktig poäng. Att i högre grad köpa färdigutvecklad materiel är kostnadseffektivt eftersom vi slipper höga utvecklingskostnader. Det tycker jag är viktigt. Vi ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Det gäller i skolan, det gäller i arbetsmarknadspolitiken, och det gäller också i försvaret. Det är viktigt att betona att detta inte på något sätt innebär ett stopp för att utveckla ny försvarsmateriel. Det är en missuppfattning som ibland förekommer i debatten. Svensk försvarsindustri är fortsatt involverad i flera tunga utvecklingsprojekt, men inte av slentrian utan som en följd av den nya strategin. Här nämns bland annat ny beväpning för JAS Gripen, som utvecklas tillsammans med flera andra länder, eller en ny pansarvärnsrobot som utvecklas tillsammans med Storbritannien. Mycket av debatten i dag har handlat om det eventuella behovet av särskilda branschprogram för svensk försvarsindustri. Jag tycker att debatten har visat varför man på goda grunder ska vara mycket skeptisk till sådana. Det är inte minst av det skäl jag nämnde tidigare, nämligen att vi ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Olof Palme sade en gång att politik är att vilja. Det hade han rätt i, men politik är också att välja - att välja det som är viktigt och satsa resurserna där och välja bort sådant som kostar pengar och tar resurser från annat. Är det verkligen prioriterat att låta skattebetalarna betala notan för att peka ut vilka industrier som ska finnas kvar i Sverige? Nu är detta till viss del en hypotetisk fråga eftersom Socialdemokraterna inte ens har gett en indikation om hur mycket pengar som ska satsas på dessa branschprogram. Det hade naturligtvis varit intressant att få höra det i debatten i dag. Men en sak kan vi vara säkra på, och det är att det här kostar pengar, mycket pengar. En faktor att lägga på minnet är att utan ytterligare försvarsanslag skulle branschprogram av det här slaget tvinga fram besparingar någon annanstans på försvarssidan, med sänkt försvarsförmåga som följd. Det här är kostnader som jag tycker att det är rimligt att industrin betalar ur egen ficka. Om någon tycker att det är en märklig princip kan jag upplysa om att det är en ganska vanlig princip i näringslivet. Vi har tidigare fått höra att det skulle vara en mer eller mindre ultraliberal inställning. Det påståendet säger nog egentligen mer om avsändaren än om oss. Man står för sina egna investeringar. Sedan är det mycket möjligt att det finns privata intressen som gärna skulle se att skattebetalarna satsade stora pengar på olika projekt. Men vår uppgift i den här kammaren måste vara att hushålla noga med skattebetalarnas pengar. Jag vill i det här sammanhanget passa på att göra upp med en myt som har förekommit i debatten. Det är att svensk försvarsindustri i dag skulle befinna sig i vad som beskrivs som ett väldigt svårt läge. Låt oss vara klara på en sak! Det går bra för svensk försvarsindustri på många sätt. Det räcker med att titta i årsredovisningarna för flera av våra största företag för att se att det har skett en omsättningsökning de senaste åren. Hur kommer det sig att den är i gott skick? Jag tror att det är flera faktorer som ligger bakom. En sådan är att Sverige trots sin ringa storlek har ett stort kunnande, välutbildad arbetskraft, gott samarbete mellan fack och näringsliv liksom ett bra företagsklimat. Ytterligare en faktor är att vi i Sverige har en industri som inte har gömts bakom subsidier, tullmurar eller regleringar. I stället har det ställts krav på effektivitet, fokusering och konkurrenskraft. I det långa loppet är jag övertygad om att det här är en stor konkurrensfördel för svensk försvarsindustri. Här finns nämligen en stor möjlighet. Redan i dag går 60 procent av försäljningen på export. Det är viktigt att vi har möjlighet att fortsätta exportera, självklart under ett strikt regelverk. Men när allt fler länder i Europa nu gör neddragningar av sina inköp kommer det att tvinga fram samarbete mellan länder och ställa ökade krav på kostnadskontroll. Men i detta finns också en fara, som flera talare har varit inne på i dag. Om omvärlden uppfattar att Sverige nu skulle börja dra sig inåt ökar naturligtvis risken för att andra länder ska göra detsamma. Det skulle vara synnerligen allvarligt för Sverige som är ett exportberoende land. Det ligger i vårt intresse att svenska företag har möjlighet att verka på en global marknad. Sverige har alltid varit ett land som har varit öppet mot omvärlden. Det är så vi har gjort det här landet rikt. Det har byggt upp mycket av vårt välstånd. Jag tror att ytterligare en fara skulle vara att låta politiken gå in och avgöra de strategiska besluten för hur svensk försvarsindustri ska utvecklas framöver. Jag betvivlar naturligtvis inte att det på många områden finns en stor kompetens bland kammarens ledamöter, men vi är folkvalda, inte företagsledare. De rollerna ska inte blandas ihop. För skattebetalarnas del riskerar olika former av stödprogram att också försätta oss i en situation där handlingsfriheten skulle begränsas vid framtida materielinköp. De industrier som staten har varit med och satsat pengar på tycker nog många att man också har ett ansvar för i fortsättningen. Avslutningsvis: Anna-Lena Sörenson diskuterade tidigare beväpningen till våra Visbykorvetter. Det är ett ganska gott exempel i det här sammanhanget. För Visbykorvetterna påbörjades utvecklingsarbetet i stort sett samtidigt som Berlinmuren revs, i början av 1990-talet, och de utvecklades för dåtidens hotbild. Det första fartyget sjösattes år 2000 och överlämnades till Försvarsmakten tio år senare. Under samma tid hann vi uppleva östblockets kollaps, Natos och EU:s utvidgning runt Östersjön, den 11 september, kriget mot terrorn och uppkomsten av hot från pirater på flera håll i världen. Jag är inte helt övertygad om att Visbykorvetterna hade sett ut som de gör om de hade anskaffats i dag. Vi ska på goda grunder vara väldigt stolta över svensk skeppsbyggarkonst, men det här understryker återigen betydelsen av kortare ledtider vid materielanskaffning för att kunna möta en föränderlig hotbild i en föränderlig värld. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet.